Herr talman! Jag sade i mitt inlägg inte att jag ville att justitieministern skulle ändra de lagar vi har mot våldspornografi utan att man skulle se över dem, utvärdera dem, och därefter möjligtvis, om det behövs, föreslå förändringar av dem. Så till frågan om att påverka attityder. När man tittar på de undersökningar som har gjorts om vilka åldrar de flesta konsumenter av pornografiska alster befinner sig i finner man att de är män mellan 16 och 24 år. Man har därför anledning att fråga sig: Varifrån får de sina attityder? Får de dem från skolan, föräldrarna, samhället, eller får de dem från pornografin? I det sammanhanget vill jag också ställa frågan: Vad är det som gör att gruppvåldtäkter är vanligt förekommande bland ungdomar enligt skolläkare och personal på ungdomsmottagningar, som nu slår larm om det? Vad är det för fel när ett projekt som nyligen kom med en delrapport visar att 7 % av alla 17-åriga flickor har varit utsatta för sexövergrepp av personer som är minst fem år äldre än de själva? Det här är alltså en variant av den gamla frågan om vad som kom först -- hönan eller ägget? Det är, menar jag, inte lätt att påverka attityder så länge man inte angriper roter till den negativa påverkan som förekommer. Det jag definitivt ville undvika var att hamna i den stereotypa bilden av pornografin. Antingen är kvinnan hora eller madonna, eller också är det de och vi. Antingen är man frigjord eller sexfientlig, eller också saknar man etik osv. Det förhindrar att man använder ögonen till att se på detta på ett just nu nödvändigt sätt. Det förhindrar att man informerar sig och även utifrån ser på det som i dag tillåts när det gäller pornografi. Det motverkar i allra högsta grad det vi eftersträvar, nämligen jämlikhet och jämställdhet i samhället.
Herr talman! Jag tycker att opinionsbildningen är viktigare än att diskutera utformningen av lagar. När vi talar om hur vi förändrar attityder, tror jag att det är oerhört väsentligt att komma in på sex och samlevnad. Kjell Eldensjö tog upp hur vi visar kärlek mellan människor. Jag tror att sex och samlevnadsundervisningen i skolan måste prioriteras betydligt mer än vad som har varit fallet under de senaste åren. I mitten av 70-talet, i samband med att vi fick den nya abortlagen, gjordes mycket intensiva satsningar. Det syntes också i abortsiffror. Jag tror att de ungdomarna fick en helt annan respekt för vad kärlek och hänsyn till varandra betyder än vad många av dagens ungdomar får. Detta tror jag är en viktigare insats än mycket annat. Jag håller inte med Kjell Eldensjö om att allt var så gott och väl förr. Jag har nog en annan syn på hur man visar kärlek till varandra i olika parförhållanden. Men det är viktigt att lyfta fram just den dimension som Kjell Eldensjö gör; kärlek mellan människor och hänsyn till varandra samt förändringen av synen på kvinnan, från att hon är ett sexobjekt till att hon är en jämställd partner i ett kärleksförhållande.

Herr talman! Jag sade inte att allt var väl förut, Barbro Westerholm, utan att allt inte var fel. Det är en väsentlig skillnad.

Herr talman! Fru justitieminister! Ny Demokrati ser också med gillande på den parlamentariska utredningen. Jag vill emellertid kort påpeka att vi ändå har en behandlingstanke inom kriminalvården, det får inte glömmas bort. Vår behandlingstanke bygger på idén att brottslingen sätts i centrum. Dessa aktuella fall visar ju att man har haft väldigt litet behandlingstanke och satt brottslingen väldigt litet i centrum. Humanitära skäl skall styra vår syn. Det innebär inte att vi anser att fängelserna skall vara sjukhusmiljöer och dölja det faktum att det trots allt handlar om tvång och inlåsning. Orsaken till kriminalitet hos den enskilde skall klarläggas under strafftiden. Det skall också pågå en vettig behandling, inte bara i form av utsläpp på morgonen. Vi är väldigt tacksamma för den kommande utredningen.

Herr talman! Det finns anledning för mig att göra några ytterligare kommentarer till det jag tog upp i mitt svar. Jag nämnde där bl.a. att jag har för avsikt att föreslå regeringen att en parlamentarisk kommitté skall få i uppdrag att utvärdera 1973 års kriminalvårdsreform. Då är det naturligt att också se över olika former av utevistelser under verkställigheten av fängelsestraff. En sådan utvärdering kan t.ex. visa att de nuvarande reglerna behöver stramas upp för att minska risken för sådana misslyckanden som de vi här har diskuterat. Vidare finns det anledning för mig att närmare informera om det uppdrag som regeringen har givit till justitiekanslern. Regeringen har alltså uppdragit åt justitiekanslern att granska och redovisa omständigheterna kring verkställigheten av fängelsestraffen i de aktuella fallen. I uppdraget ingår att se på de beslut som har fattats i fråga om anstaltsplaceringar, frigång och andra utevistelser under straffverkställigheten, grunderna för dessa beslut samt formerna för uppföljningen och kontrollen av vistelserna utanför anstalten. Dessutom skall justitiekanslern undersöka i vad mån uppgifter hos polis och åklagare skulle kunna ha påverkat de beslut som kriminalvårdsmyndigheterna har fattat i de aktuella fallen. Vidare ingår i uppdraget att utreda och redovisa vilka åtgärder som har vidtagits från kriminalvårdsstyrelsens och regionmyndighetens sida för att säkerställa en rimlig avvägning mellan de olika intressen som gör sig gällande vid beslut om placeringar och olika former av utevistelser i fall som dessa. Därvid omfattar uppdraget även frågan vilka effekter den delegerade beslutsordningen inom kriminalvårdsverket kan ha haft.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig om regeringen kommer att vidta några årgärder för att rädda narkomanvårdsverksamheten vid Österåkersanstalten och om regeringen kommer att återuppta verksamheten vid behandlingsavdelningen på Härlandaanstalten. Jag återkommer strax till Gudrun Schymans tredje fråga. Gudrun Schyman inleder sin interpellation med påståendet att det under den senaste tiden har kommit flera larmrapporter om nedskärningar inom kriminalvården och att dessa nedskärningar främst har drabbat behandlingsinriktade projekt. Låt mig först kommentera de påstådda larmrapporterna om nedskärningar inom kriminalvården. Det är korrekt att kriminalvården har ställts inför krav på att rationalisera verksamheten. Bakgrunden till det rationaliseringsarbete som nu pågår inom kriminalvården är att all statlig verksamhet numera ställs inför krav på ökad effektivitet och produktivitet. Detta ledde fram till ett förslag från den förra regeringen i 1991 års budgetproposition, att en rationaliseringsplan skulle läggas fast för kriminalvårdsverket för budgetåren 1991 96. Förslaget i budgetpropositionen följdes upp med ett särskilt regeringsuppdrag till kriminalvårdsstyrelsen den 24 januari 1991. I det regeringsbeslutet angavs de närmare riktlinjerna för rationaliseringsarbetet. Det bör understrykas att riksdagen inte hade någon erinran mot förslaget i budgetpropositionen. Jag har inte för avsikt att föreslå att den plan som har lagts fast för rationaliseringsarbetet inom kriminalvårdsverket rivs upp. De resurser som finns inom den offentliga sektorn måste användas effektivare. Jag kan inte se något skäl till att kriminalvården skall undantas från de effektivitetskrav som gäller för övrig statlig verksamhet. Det är också viktigt att ge besparingskraven inom kriminalvården rimliga proportioner. Kriminalvården kostar i dag staten omkring 3 miljarder kronor om året. Totalt skall kriminalvårdsverket spara 30 milj.kr. om året under den aktuella femårsperioden. Av de resurser som frigörs genom rationaliseringarna skall 10 milj.kr. om året dras in till statskassan som besparing. Resten, dvs. 20 milj.kr. om året, kan användas för olika effektivitetsfrämjande åtgärder inom kriminalvården. Det handlar alltså om att minska kostnaderna för ''basverksamheten'', bl.a. för att få utrymme för åtgärder som kan höja kvaliteten på verksamheten vid fängelser och inom frivården.

Besparingskraven är enligt min mening förenliga med en fortsatt hög ambitionsnivå i fråga om säkerhet och kvalitet i övrigt, om besparingarna fördelas rätt i organisationen. Det är kriminalvårdsstyrelsen, regionmyndigheterna och de lokala myndigheterna inom kriminalvården som har ansvaret för fördelningen av besparingarna. Det är alltså inte en fråga för regeringen. Några konkreta beslut i fråga om hur stora besparingar som skall göras på Österåkersanstalten har ännu inte fattats, om jag är rätt informerad. Överläggningar om detta pågår. Däremot kan jag försäkra Gudrun Schyman att kriminalvårdsstyrelsen inte har några planer på att avveckla narkomanvårdsverksamheten vid Österåkersanstalten. Regeringen behöver alltså inte vidta några årgärder för att rädda verksamheten där.

Detta regeringsbeslut har för övrigt också sin grund i ett förslag i 1991 års budgetproposition. Där föreslogs nämligen att Härlandaanstalten skulle läggas ned och att platsbortfallet skulle kompenseras genom om och tillbyggnad av ett antal modernare anstalter, bl.a. av den slutna riksanstalten Skogome. Riksdagen hade inte heller någon erinran mot det förslaget. Slutligen vill jag kommentera Gudrun Schymans tredje fråga, nämligen frågan om vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att uppfylla regeringsdeklarationens skrivning om att bekämpa missbruket på fängelserna. Som svar på den frågan vill jag hänvisa till mitt svar här i kammaren för några veckor sedan på interpellationer om kriminalpolitiken framställda av Gudrun Schyman och Hans Göran Franck. Jag framhöll då att regeringen vill öka insatserna för att få kriminalvårdsanstalterna narkotikafria. I detta arbete ingår också att öka antalet anstalter och avdelningar på anstalter som arbetar med särskilda behandlings och motivationsprogram för narkotikamissbrukare. Sådana insatser leder till en bättre kriminalvård och kan på sikt medföra en positiv utveckling av återfallstalen. Regeringen kommer alltså inte, vilket Gudrun Schyman hävdar i sin interpellation, att nöja sig med en inlåsning av fångarna.

Herr talman! Häromdagen ställde jag, fru justitieminister, en fråga angående framtiden för Karlskronaanstalten som, vilket justitieministern höll med om, har en duktig kader av motivatörer. Justiteministerns första svar gick ut på att det inte fanns några pengar till anstalten. I det andra svaret sade justitieministern ''att denna fråga för närvarande var föremål för intensiva diskussioner''. Jag hoppas att diskussionerna blir framgångsrika, så att Karlskronaanstalten kan bevaras. Jag hänvisar till slutet av det svar som Gudrun Schyman fick på sin interpellation, nämligen att det i det fortsatta arbetet ingår att också öka antalet anstalter och avdelningar på anstalter som arbetar med särskilda behandlings och motivationsprogram för narkotikamissbrukare. Jag vill understryka att sådana insatser leder till en bättre kriminalvård och kan på sikt medföra en positiv utveckling när det gäller återfallstalen. Herr talman! Jag kan med tillfredsställelse konstatera att justitieministern och jag talar samma språk. Det ligger i linje med Ny Demokratis uppfattning i dessa frågor. Slutligen, fru justitieminister! Nu har jag fått svaren. Det som återstår är resultaten av samtalen.

Herr talman! Jag är inte i den här debatten beredd att gå in på frågan om Karlskronaanstalten utan vill ta upp Gudrun Schymans frågor och påståenden. Först vill jag göra klart att det inte är aktuellt att förändra verksamheten på Österåkersanstalten. Där är det regeringen som har påverkansmöjlighet. Om ett beslut om verksamhetsförändringar skulle bli aktuellt, är det regeringen som har att fatta beslutet. Regeringen har icke för avsikt att fatta ett sådant beslut. Oberoende av vad Gudrun Schyman säger finns det inget beslut beträffande resurserna till Österåker. Det pågår diskussioner. I sammanhanget bör det kanske också påpekas -- det framgick inte riktigt av vad Gudrun Schyman sade -- att det finns en mycket stor skillnad mellan personalmängden vid Österåkersanstalten och vad som är gängse personaltäthet på våra anstalter. Tidigare har det också från anstaltens sida kommit ett förslag om en viss begränsning av personalen. När det gäller nedläggning av Härlandaanstalten vill jag säga att det är fråga om att slopa 12 platser där man arbetar med motivation och inrätta 47 platser.

Detta är alltså det besked som vi fick i går.

Herr talman! Jag tycker att det är intressant att justitieministern och jag håller oss informerade om verkligheten genom att vända oss till olika nivåer och till olika personalkategorier. Jag har som sagt talat med ledningen för Ledningen känner sig inte alls lugnad av de besked som justitieministern har gett i interpellationssvaret. Chefen tycker att hon ser en utveckling från en blygsam behandlingsambition till rent fångförvar. Det var hennes ord som jag använde tidigare. Hon menar att detta är kännetecknande för hela den svenska kriminalvårdens utveckling i dag. Jag delar denna uppfattning. Det framkom också vid vår debatt för några veckor sedan. Anstaltschefen menar att besparingskraven måste gå ut över personalen. Det är där som de s.k. stora vinsterna kan göras. Det går ut över vilken kompetens personalen kan ha, vilka löner man har råd att betala och därmed naturligtvis också ambitionen beträffande verksamheten. Det är bra att justitieministern nu säger att detta är regeringens ansvar. Och regeringen är den som man får ''hänga'' om verksamheten på Österåkersanstalten förändras i den riktning som man där befarar. Det är bra att justitieministern säger att det är regeringens ansvar, eftersom det i interpellationssvaret stod att det inte var en fråga för regeringen utan att det var kriminalvårdsstyrelsen och regionkontoren som hade ansvar för den. Det är också intressant att göra iakttagelsen att man genom att tillskapa dessa nya regioner och regionkontor har tillskapat 120 nya byråkrattjänster som man kanske skulle kunna vara utan. I stället hade dessa pengar kunnat läggas direkt i verksamheten. Det är en reflexion, och det vore intressant att höra hur justitieministern ser på detta. Men det är bra om man på Österåker kan få så lugnande besked att man där med full förvissning kan så att säga köra på och bedriva den mycket goda verksamhet som finns där och att man kan vara säker på att den inte kommer att drabbas av nedskärningar. Jag har talat med personalen på Härlanda. Jag har inte talat med regionchefen utan med dem som arbetar i verksamheten. De har varit mycket bekymrade. De har inte blivit lugnade, och flera har slutat och sökt sig till andra arbeten. Det som jag förvånas över är hur man på detta sätt bryter ned en fungerande verksamhet. Sedan sägs det visserligen att denna verksamhet kan byggas upp på nytt med ett större antal platser. Men varför tar man inte fasta på kärnan? Och varför låter man inte den personalgrupp som har funnits fortsätta med sitt arbete och utveckla det? Det är ju det som är så frustrerande för människor som har ambitioner.

Herr talman! jag tror inte att det är en riktig beskrivning som justitieministern gör om att jag för ett konservativt resonemang och att jag inte är för förändringar. Vad jag säger är: Varför lägger man ned en fungerande verksamhet? Varför tar man inte till vara den kompetens, det kunnande och den erfarenhet som finns hos en personalgrupp som har arbetat upp en fungerande verksamhet som har just det syftet och det målet som regeringen säger sig vilja ha? Varför lägger man ned något som fungerar i stället för att bygga vidare på det? Jag tycker inte att det ligger så mycket nytänkande i att köra över en personalgrupp som har arbetat upp en verksamhet som fungerar. Den personalgrupp som har jobbat med dessa 12 platser säger själv att om man hade fått vara kvar och fortsätta att arbeta tills detta nya fanns, när det var möjligt att bokstavligt talat flytta in i lokalerna, hade man gjort det. Men så har det inte gått till. Verksamheten läggs ned innan det finns någon ny. Personalgruppen splittras. Det är väl inte att vara särskilt nytänkande att bete sig på detta sätt mot en kompetent personal? Jag tycker att det handlar om ren idioti. Om den nya regeringen anser att idioti är detsamma som nytänkande är det bara att beklaga, justitieministern, att det rör sig så trögt. Jag skulle bara vilja säga följande till Göthe Knutson. När jag talar om behandlingsinriktning tycker Göthe Knutson att det är att se mycket ensidigt på detta. Men det är inte fråga om att se på detta ensidigt, utan det är fråga om att ta reda på hur vi får ut det vi vill av verksamheten, nämligen att människor slutar att använda narkotika och att vara kriminella. Det är vad det handlar om. Då är det behandling som gäller. Straff fungerar inte. Det vet vi. Att öka antalet polishundar kan möjligen ses som ett inslag i strävandena att försöka stoppa något. Det är dock att märka att verksamheten på Österåker är bra. Den är synnerligen behandlingsinriktad. Vidare är den frivillig. Fångarna söker sig själva dit. De vill alltså delta i denna verksamhet. De är alltså motiverade. Det är just i detta med motivation och behandling som lösningen ligger. Det är då fråga om en reell lösning. Det handlar alltså inte bara om att få bort obehagliga saker från gator och torg. Man arbetar med människor. Man ger människor möjligheter till rehabilitering, både i sina egna och i samhällets ögon, så att de kan få ett värdigt liv. Det är vad som uppnås här, och det bör vara syftet med all vård

Herr talman! Om syftet är Gudrun Schyman och jag helt överens. Förmodligen gäller det också svenska folket i stort. Jag uppfattade Gudrun Schymans inlägg här, pedagogiskt upplagt som det var, så, att detta med polishund och straff skulle vara synonyma begrepp. Så ser jag inte på detta. De narkotikahundar som jag talade om och som jag tyckte att det var lämpligt att föra in i den här debatten skall mera ses som ett komplement i fråga om behandlings och motivationsprogrammen, som ju är rätt dyrbara. Med hjälp av dessa hundar, som relativt sett är billigare, kan man stoppa införseln av narkotika till fängelserna. Som flera andra här i kammaren, och det gäller även i justitieutskottet, är jag informerad om Man har inte bara en motivationsinriktning, ett behandlingsprogram, utan man har också mycket stränga regler. Det kan ju vara så, och det påpekade Gudrun Schyman, att någon avviker eller inte ställer upp på rutinen med dagligt urinprov eller kravet på att över huvud taget inte befatta sig med narkotika. Vederbörande kommer då inte att vara kvar på anstalten. Men varför inte se till att det blir så på fler anstalter? Det är väl knappast otillbörligt att man på våra fängelser, kriminalvårdsanstalter -- här skulle jag vilja understryka att just begreppet vård är viktigt -- ser till att det inte kommer in någon narkotika. Det finns många anmärkningsvärda inslag i den debatten. Fängelseledningen får t.ex. inte gå igenom litteratur som överlämnas till interner och som ibland -- uppenbarligen är det så -- är välförsedd med narkotika. Det har förekommit debatter om detta tidigare. Kort sagt: Riksdagen bör se till att det på alla sätt, eller i lämpliga former, förhindras att narkotika förs in på fängelser. Att detta skall ske med motivationsförtecken och att det skall det finnas program för det här, förutom detta med att narkotikahundar används, har säkert ingen något att invända emot.

Herr talman! Stig Rindborg har frågat mig om jag avser att riva upp den nya arbetsförmedlingslagen innan den träder i kraft. Bakgrunden till Stig Rindborgs fråga är den nya lag om arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft som riksdagen antog tidigare i år. Lagen, som är avsedd att ersätta 1935 års lag i samma ämne, träder enligt riksdagsbeslutet i kraft den 1 januari 1992. I korthet innebär den nya lagen vissa uppmjukningar i förhållande till 1935 års lag, främst när det gäller möjligheten att bedriva uthyrningsverksamhet och förmedling av arbetskraft i företagsledande eller verksledande ställning. Emellertid är det regeringens uppfattning att varken 1935 års lag eller 1991 års lag uppfyller de krav som måste kunna ställas för att åstadkomma en väl fungerande arbetsmarknad. Även om den nya lagen innebär vissa lättnader för de berörda företagens verksamhet är den omgärdad av alltför många begränsningar. Därför har också regeringen anmält att ett förslag förbereds om att avskaffa arbetsförmedlingsmonopolet senast den 1 juli 1993. Detta förutsätter att Sverige säger upp den ILO konvention som i princip förbjuder privat arbetsförmedling förvärvssyfte och som ligger till grund för den svenska lagstiftningen. Regeringen avser därför att inom kort ta initiativ till att Sverige säger upp konventionen. Sverige är därefter bundet av konventionen under ytterligare ett år. Under denna övergångstid är det regeringens uppfattning att den nya arbetsförmedlingslagen bör träda i kraft som planerat den 1 januari 1992. Syftet med att låta lagen träda i kraft är just det som tas upp i interpellationen, nämligen att åstadkomma en sund avreglering på arbetsförmedlingsområdet. Alternativet till att inte låta lagen träda i kraft skulle nämligen vara att återinföra 1935 års lag. Detta skulle innebära ett totalförbud mot ut och inhyrning av arbetskraft samt mot rekryteringsverksamhet beträffande företagsledande personal. Regeringen avser att snarast tillsätta en utredning som skall få till uppgift att lämna förslag till en avreglering. I detta sammanhang bör understrykas att den offentliga arbetsförmedlingens uppgift även i framtiden skall vara att tillhandahålla en god och avgiftsfri förmedling av arbete över hela landet.

Herr talman! Eftersom jag hade klart för mig att olika ledamöter i denna riksdag hade olika uppfattning om huruvida lagen skall träda i kraft eller inte -- det gäller också ledamöterna från regeringssidan -- lät jag mina jurister mycket noga se över den här frågan. Faktum är, Stig Rindborg, att den gamla lagen innebär ett totalförbud, ett olagliggörande av det som försiggår i dag, om lagen skall följas. Nu har ju inte AMS brytt sig om att jaga den här typen av företag på senare tid. Därför har det gått på något sätt. Sedan tror jag att Stig Rindborg vet att det till fyrpartiregerandet hör att hela regeringen står bakom det förslag och det svar som statsråd ger. Även moderaterna står bakom det svar jag ger här i dag. När det sedan gäller ILO anser jag det klokt att gå den väg som är utstakad. Det innebär att en PM är ute i dag -- det är i princip ett förslag till proposition -- hos parterna på arbetsmarknaden för att vi skall få höra deras synpunkter. Så är det föreskrivet. Det innebär också att det i princip finns en färdig proposition på departementet att förelägga riksdagen för att säga upp ILO konventionen. Vi skall inte begå onödiga brott mot ILO -- det kan bli en och annan tvist ändå. Sedan tog Stig Rindborg upp detta med att parterna har möjlighet att träffa kollektivavtal. Jag har svårt att tänka mig att arbetsgivarparten, och knappast ens arbetstagarparten, ödslar kraft och möda att träffa kollektivavtal som skulle ställa till onödiga bekymmer under en övergångsperiod, när de vet att det kommer en ny lag inom kort. Den tidigare regeringen hade ju lovat AMS ett antal tillsynstjänster, jag tror att det var fyra, för att övervaka den här nya lagen. AMS får inga tillsynstjänster. Det är helt enkelt en markering av att det är nya saker på gång. Sedan tror jag också, Stig Rindborg, att arbetsmarknadsverket har en inställning och en kunskap i dag som gör att det inte kommer att lägga kraft på oväsentligheter, utan på de stora väsentligheter som finns på svensk arbetsmarknad i dag. Till Sten Östlund vill jag säga att den svenska arbetsmarknadspolitiken är bra och lyckosam. Det finns mycket att rätta till för att den skall bli ännu bättre. Men den står sig väl i internationell jämförelse. Efter det att vi får en ny lag kommer vi fortfarande att ha en bra, fungerande, gratis och offentlig arbetsförmedling över hela landet. Sedan kommer det att uppstå privata företag för olika nischer. Det kommer i stor utsträckning att ske på de större arbetsmarknaderna, t.ex. i Stockholm och kanske i vissa länshuvudstäder. Jag tror dock att den stora delen av landet kommer att i hög grad täckas av den offentliga arbetsförmedlingen, bl.a. områden där det inte är så intressant med privata inslag. Sten Östlund hyser oro för att det skall bli konsekvenser för AMS och arbetsförmedlingarna. Jag tror att Sten Östlund skall tala med ledningen för arbetsmarknadsverket. Man känner nog inte sådan oro där. och arbetsförmedlingarna har i dag, får de desto mer tid att verkligen arbeta för att få in handikappade och andra ganska svårplacerade i bra arbeten och sysselsättningar. Jag tycker att det är riktigt, och jag ser ingen fara för någon i det fallet. Redan i dag lär upp till nio av tio arbeten förmedlas direkt utan att arbetsförmedlingarna medverkar. Det är alltså fråga om olika typer av direktkontakter. Vi arbetar nu med direktiven till den utredning som skall göras. Sedan vi fått in synpunkter på den skall jag ta ställning i frågan. Men jag ser inga problem i att få en fri privat arbetsförmedling.

Herr talman! Tack till arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Jag måste dock för min egen del och för alla de arbetslösa kvinnornas skull uttrycka besvikelse över att svaret trots sitt omfång saknar den substans som vi kan vänta av oss en erfaren och i andra sammanhang mycket idérik och driftig arbetsmarknadspolitiker. Arbetsmarknadsministern pekar i sitt svar på den förstärkning av resurser till AMS som regeringen nyligen föreslog i tilläggsbudget I samt på tillskottet av platser i högskolan och komvux. Vi socialdemokrater framhåller gärna vår uppskattning av att den nya regeringen fortsätter att tillämpa den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Vi har också i vår motion med anledning av tilläggsbudget I visat på ytterligare vägar som pressar ned arbetslösheten. Arbetsmarknadsministern nämner ansträngningarna att få de arbetslösa kvinnorna att välja otraditionella utbildningar. Men om vi granskar den allra färskaste arbetsmarknadsstatistiken, finner vi t.ex. att endast 15,5 % av alla som deltog i AMUs tillverkningsutbildning var kvinnor. Det visar att vi står och stampar på samma ställe som för flera år sedan. Industrin saknade utbildad arbetskraft och allehanda specialister. Det var drygt ett år sedan. Det blir samma situationen när konjunkturen vänder. Den avancerade högteknologiska exportinriktade industrin och alla de tjänster som krävs runt omkring kommer att kräva kvalificerad arbetskraft. Kvinnor måste uppmuntras bättre och stödjas till nya spännande yrkes och utbildningsval, till att våga använda hela sin kapacitet och att lära sig mer. Det är viktigt att kvinnorna inte blir starkt överrepresenterade bland de långtidsarbetslösa. Har arbetsmarknadsministern, med sin rika erfarenhet, några idéer över huvud taget om nya instrument som arbetsmarknadsmyndigheterna bör pröva i detta syfte? Kan t.ex. någon del av de hundra miljonerna till otraditionella insatser användas på otraditionellt sätt för att bredda kvinnors utbildnings och yrkesval? Att starta eget när man blir arbetslös låter hurtfriskt för den stora majoriteten av alla arbetslösa -- både kvinnor och män. De som har yrkeskunskaper och är rustade med en bra affärsidé skall naturligtvis ha stöd och utbildning i allt vad det innebär av ansvar om de är beredda att starta eget. Nyföretagandet har ökat under hela 80-talet, särskilt under det sena 80-talet. En del försök har lyckats. Andra har misslyckats och fått ytterligare en börda att bära utöver den ofrivilliga arbetslösheten. Jag har mycket svårt att tro att någon större del av de arbetslösa kvinnorna skulle ligga i startgroparna för att konkurrera om olika delar av den offentliga sektorn som regeringen nu vill auktionera bort. Det finns också skäl att fråga vad som händer med människornas behov av trygghet, kontinuitet och kvalitet om lycksökare eller människor som ser eget företagande som en sista förtvivlad utväg skall förse gamla, sjuka och handikappade med vård och omsorg. Merparten av det kvinnliga företagandet har startats inom tjänstesektorn och i viss mån inom hantverk och olika typer av hemindustri, t.ex. som kombinationssysselsättning. Många av dessa kvinnor är mycket realistiska och arbetar verkligt långsiktigt utan några drömmar om det stora klippet. De är berömvärda, och det tål att påminnas om att även de nu stora företagen en gång har varit små. Jag ser dock en stor risk för flertalet av alla tjänsteföretag. De är mycket beroende av den inhemska marknadens förmåga att efterfråga deras tjänster, alltså vanliga medborgares förmåga att efterfråga tjänster. Regeringens politik på flera områden leder obönhörligen snabbt till att det stora folkflertalet får allt mindre utrymme att köpa alla dessa tjänster. Då riskerar regeringen att såga av de grenar som alla dessa småföretagare sitter på. Då blir det nog ännu jobbigare att vara arbetsmarknadsminister.

Herr talman! Jag vill först instämma i Lahja Exners anförande, och jag vill liksom Lahja Exner tacka för det svar som arbetsmarknadsministern gett när det gäller arbetslösheten bland kvinnor. Jag känner också till att arbetsmarknadsministern nyligen har varit i mitt hemlän Värmland och där fått information om det aktuella arbetsmarknadsläget, som är besvärligt. Låt mig dock upprepa fakta om dagens besvärliga arbetsmarknad i Värmland: 5 700 är arbetslösa. 800 personer finns i beredskapsarbete, 3 300 i arbetsmarknadsutbildning, 720 på särskilda inskolningsplatser, och 1 700 personer är under varsel. Denna statistik över arbetslösheten visar att fler män än kvinnor är arbetslösa. Men siffrorna är missvisande. Den kvinnliga andelen är större. Bäst syns detta i Säffle kommun; där står kvinnorna för 41 % av arbetslösheten. Det verkar alltså som om männen har svårare att få jobb. Men då räknar man inte med att det finns ett kvinnounderskott i kommunen. Av de 10 858 arbetsföra mellan 16 och 64 år de flesta män. Säffle har ett kvinnounderskott på 404 kvinnor i just de åldrarna. Därmed är fler kvinnor än män arbetslösa procentuellt sett. Samma mönster kommer igen i så gott som varje Karlstad har en påstått lägre arbetslöshet bland kvinnor än bland män och samtidigt ett kvinnounderskott. Arbeten inom hälso och sjukvård, socialt och administrativt arbete, kontors och butiksarbete har flest yrkesutbildade kvinnor och minst lediga platser. I länet saknas 1 647 platser för att tillgodose de arbetslösa inom de områdena. Många av de arbetslösa kvinnorna har just dessa utbildningar, och på mindre orter är det svårt att få arbete för dem. I regel blir det så att de yngre tjejerna flyttar och männen stannar kvar. Att tjejerna flyttar i så hög grad gör också att bilden av arbetslösheten blir sned. Som jag sade inledningsvis har vi en besvärlig arbetsmarknad i Värmland med många varsel. Det senaste hårda slaget mot Värmland och Hagfors är Därför behövs insatser till Värmland för att bekämpa den tilltagande arbetslösheten. Jag känner till ett flertal projekt i Värmland som kan ge kvinnor arbete, om dessa projekt får ekonomiska medel för att kunna genomföras. Jag tänker bl.a. på teaterprojekten i Eda och Munkfors kommuner, och jag hoppas att arbetsmarknadsministern behandlar deras ansökningar om pengar positivt, så att det kan skapas ytterligare arbetstillfällen för kvinnor i Svaret bygger mycket på att kvinnor skall starta eget, på småföretageri. Jag anser liksom arbetsmarknadsministern att de kvinnor som vill starta eget skall få allt stöd och all hjälp som behövs. Men jag har svårt att tro att någon större del av de arbetslösa kvinnorna kommer att starta eget. Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att stötta och hjälpa dessa kvinnor? Är arbetsmarknadsministern beredd att ställa ytterligare medel till förfogande för att stimulera och få kvinnor att bredda sin arbetsmarknad? De långtidsarbetslösa kvinnornas situation ställer krav på ytterligare utveckling på de arbetspolitiska medlen. Är arbetsmarknadsministern beredd att lägga detta perspektiv på den kommande budgeten?

Herr talman! Jag vet inte om arbetsmarknadsministern var beredd på att vi var så många som skulle gå upp i debatt. Det kanske kom som en överraskning. Men det borde inte göra det om man tittar på det mycket magra svar som lämnades. Jag tycker att det är en rättvis reaktion på ett mycket magert svar, som visserligen är seriöst men som avspeglar den ambition som den nya regeringen har i fråga om synen på kvinnor och kvinnors möjligheter och rättigheter till arbete och jämlikhet. Det är beklagligt att det inte över huvud taget finns några nya tankar när det gäller detta mycket gamla och välkända problem. När det blir problematiskt är det kvinnorna som får ta stöten. Det kommer att bli en följd av den utveckling som vi nu går in i. Det är jag övertygad om. Men jag är också övertygad om att väldigt många kvinnor kommer att motsätta sig denna aviserade utveckling. Jag anser att man faktiskt kan säga att regeringen för en rent kvinnofientlig politik. Den gör det genom sin ekonomiska politik. Man har gjort det genom skattereformen, som ger stora skattelättnader för höginkomsttagare, som företrädesvis är män, och som ger låga eller inga skattelättnader för låginkomsttagare, som företrädesvis är kvinnor. Man gör det genom att se till att kommuner och landsting inte kan bedriva den verksamhet inom vård, omsorg och utbildning där man vet att en majoritet av kvinnorna finns. Det är vår arbetsmarknad. Vi som inte arbetar där är beroende av att den vården och omsorgen fungerar för att vi skall kunna sköta våra andra arbeten. Vi är dubbelt beroende av just den arbetsmarknad som man vill dra undan genom den ekonomiska politik som regeringen aviserar. Jag skulle vilja fråga Börje Hörnlund vad han tror att de besparingskrav på kommuner och landsting som blir följden av 10--15 miljarder kronor i minskade statsbidrag kommer att få för effekter för kvinnors arbetsmarknad inom just vård, omsorg, utbildning och delvis även kulturen. Det som står att läsa på s. 2 i interpellationssvaret är ganska cyniskt. Där står att kvinnors eller mäns arbetslöshet inte löses genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Konkurrenskraftigt företagande och ökad ekonomisk tillväxt är vad som krävs. Därför har man tidigarelagt investeringar i vägar, järnvägar och statliga byggprojekt. Jag tycker att det är bra att man har gjort det, men det löser inte allt. Detta är mäns arbete. Vad man säger när man inte säger någonting om det som är majoriteten av kvinnors arbete är att mäns arbete främjar ekonomisk tillväxt, inte kvinnors. Jag saknar ett avsnitt i interpellationssvaret som belyser effekten av att vi har en fungerande offentlig sektor, en gemensam sektor som har hand om vård och omsorg. Det innebär samhällsekonomiska vinster, Börje Hörnlund. Det vore klädsamt om arbetsmarknadsministern redovisade detta i ett interpellationssvar. Det är inte fråga om en tärande sektor, utan det är fråga om en närande sektor. Men det tycks inte ha gått in i den nye arbetsmarknadsministerns medvetande. Det är mycket alarmerande. Vi har redan i dag sett vilka effekter neddragningarna inom vård och omsorg i kommuner och landsting får för kvinnorna. Vi vet att det är kvinnorna som rycker in där det inte fungerar. Om man kombinerar den ekonomiska politiken, de sparkrav på kommuner och landsting som har aviserats och det aviserade vårdnadsbidraget, får vi en mycket klar och tydlig bild. Kvinnor skall vara hemma och se efter barnen. De skall vara ekonomiskt beroende av en familjeförsörjare, dvs. en man. Annars klarar man inte av att vara hemma med detta vårdnadsbidrag. Är detta den nya arbetsgivare som arbetsmarknadsministern har tänkt sig att vi kvinnor skall ha, när vi nu skall bryta monopolen och få flera arbetsgivare att välja på? För många kvinnor kommer det att innebära att man går tillbaka till den situation där man hade sin egen man som arbetsgivare. Jag tror inte, Börje Hörnlund, att det finns så många kvinnor som är intresserade av den utvecklingen. Jag tror nämligen att det i Sverige i dag finns väldigt många kvinnor som vill kunna leva det hela liv som det innebär att vi kan kombinera ett föräldraskap med yrkesverksamhet, göra bruk av den utbildning vi har och delta på ett jämlikt sätt i samhällslivet och samhällsbygget. Jag tror att vi är många kvinnor som värnar om detta. Det skulle vara intressant att, som någon här tog upp i debatten, få rubriker när det gäller varsel om kvinnojobb. Det vore intressant om arbetsmarknadsdepartementet tog fram siffror om detta och tittade på vad dessa besparingar innebär för kommunerna. Vilka varsel blir det i kommunerna, vilka tjänster handlar det om, och är det fråga om män eller kvinnor? Det blir ofta stora rubriker på många orter när industrier läggs ned: 150 är varslade, 200 är varslade osv. Men när krisbranschen kommuner och landsting lägger ner verksamhet, då ser vi inga rubriker, eftersom det handlar om kvinnojobb. Då tiger arbetsmarknadsministern, och det är mycket beklagligt.

Herr talman! Låt mig börja med att säga till Lahja Exner att det den här gången faktiskt är männen som har råkat värre ut än kvinnorna när det gäller arbetslöshet. 63 000 män resp. 43 000 kvinnor är utan arbete. 97,5 % av de varsel som föll ut i oktober hänfördes till näringslivet, därav över 50 % i det tillverkande näringslivet. Där finns det mycket män. Bara 2,5 % av varslen föll ut inom offentlig sektor. Gudrun Schyman verkar helt ointresserad av att 97,5 % av varslen föll ut inom näringslivet. Det finns mycket positivt att iaktta, om vi ser litet framåt. Den nya teknik som nu växer fram tar i hög grad bort gränserna mellan mäns och kvinnors möjligheter att arbeta inom t.ex. näringslivet. Det blir också svårt att skilja på tjänstemän och arbetare. Om man ser processen i stort är jag inte orolig. Om man däremot ser till den svåra arbetslöshetsperiod som vi nu är inne i har man anledning att vara orolig för både män och kvinnor. Över hela landet inte minst på arbetsförmedlingar, länsarbetsnämnder, i olika näringslivsorgan och i olika grupperingar som finns, diskussioner om kvinnornas roll i arbetslivet. Syftet är att skjuta fram deras roll på ett bättre sätt. Det rör sig om tusentals olika saker, och ur dem kommer mycket gott som arbetsmarknadsdepartementet och andra aktörer har anledning att ta till sig. Det finns specialstöd för kvinnor, t.ex. när de skall gå in i tekniska yrken. De otraditionella medlen går att använda. Jag är övertygad om att de kvinnor som tar på sig en företagarroll inom områdena vård och omsorg inte är kvinnor som ser det som en sista möjlighet. Det finns en mängd kvinnor med goda idéer som de vill förverkliga. De tror att de kan ge en bättre vård. Det här tror jag är mycket bra. Även om jag tycker mycket bra om kommun och landstingsverksamheten, så kan jag den så väl att jag inser att det behövs mångfald i den. Rättvisefrågan måste ändå vårdas så att det offentliga och det privata utbudet tillsammans ger rättvisa åt alla. Jag tror att vi får en drygare och bättre vård genom att duktiga kvinnor tar fatt i problemen på sitt sätt. Det måste konstateras att det vi nu upplever är resultatet av den obalans som har uppstått i svensk ekonomi och i andra länders ekonomi under 1980-talet. Många av problemen i vårt land är tyvärr hemlagade. Dessa problem får vi slita med mycket hårt under ett par år. Till Lisbeth Staaf-Igelström vill jag säga att utsatta bygder inte har råd att förlora sina unga kvinnor. De har redan förlorat tillräckligt. Det är en mycket viktig uppgift att regionalpolitiskt och på annat sätt ta fatt i detta problem. Teaterprojektet ligger för beredning i departementet. Visst vore det roligt om det kunde utmynna i en speciell kultursatsning som väcker svensk och internationell uppmärksamhet. För att klara det behövs många goda krafter. Jag bevakar hela tiden frågan om ytterligare medel och för en diskussion därom inom och utom regeringskretsen. Låt mig också säga ett par ord till Anna miljarder kronor skall fördelas rättvist av länsarbetsnämnderna till män och kvinnor samt till olika områden beroende på hur svår arbetslösheten är. Jag är medveten om att en stor del av arbetena med vägar och husbyggen görs av män. Men dessa jobb skall utföras av ännu icke arbetslösa i syfte att inte få ut än fler arbetslösa. Det är också riktiga investeringar som vi behöver. Det gäller att skapa en framtidstro inom småföretagen, och det är vad regeringen på alla sätt försöker göra. Jag har sagt till berörda personer i mitt departement att snabbt ta fram erfarenheter från Danmark och Österrike om de lärlingssystem man har där. I dessa länder är man mycket framstående på detta område. Informationen i fråga skall föreligga inom kort. Till övriga debattörer ber jag att få återkomma i nästa inlägg.

Herr talman! Den här gången har männen det värre, sade statsrådet. Ja, det är riktigt om man läser statistiken så ytligt som han gör. Jag är övertygad om att statsrådet egentligen vet att just det som kommuner och landsting med sin dominerande kvinnoarbetsmarknad har kallas för mjuka varsel. Sådana varsel är just när vikariat upphör, när de timanställda inte får fortsätta att arbeta och när deltidsarbetslösheten smyger fram. Detta är något som inte uppmärksammas, och det är tragiskt om inte arbetsmarknadsministern erkänner att detta är en verklighet. Statsrådet säger att pengarna blir dyrare genom att man privatiserar. Det är möjligt att det går att arbeta effektivare under ett privat avtal. På städsidan kallas det att arbeta effektivare när man anlitar privata entreprenörer i stället för kommunalanställda städerskor. Det innebär också sämre lön, betydligt större arbetsbeting och ett större antal arbetsskador. Jag tror inte att det är på det sättet som kvinnorna vill att pengarna skall räcka längre inom vården och omsorgen. Inom kommunalarbetarförbundet är arbetslösheten faktiskt uppe i 5,1 %, och den gruppen består nästan enbart av kvinnor. Bland kvinnor i åldrarna 25--34 år är arbetslösheten så hög som 6,8 %. Dessa kvinnor är inte hjälpta av något vårdnadsbidrag.

Herr talman! Unga kvinnor har det i dag mycket svårt på arbetsmarknaden, Anna Corshammar Bojerud, och jag är ordentligt oroad över att unga arbetslösa flickor tenderar att gå mot längre arbetslöshetsperioder. Jag menar att vi därför måste ta nya tag. Ines Uusmanns inlägg kändes litet konservativt. Det var så låst i det förgångna. Monopol är aldrig bra. Att uppnå rättvisa och lika rätt till vård är ett politiskt ansvar, men litet mer mångfald i produktionen är bra för kvinnorna, inte tvärtom, som Ines Uusmann vill låta påskina. Ines Uusmann verkar inte heller medveten om att den nya regeringen ärver ett budgetunderskott på 80--90 miljarder kronor, som vi måste ta itu med att pruta ned rätt ordentligt. Det är nödvändigt. Vi ser nu hur räntemarknaden fungerar när den inte riktigt har förtroende för att regeringens föreslagna åtgärder skall gå igenom och få stöd i beslut som fattas i den här kammaren. Detta får folket dyrt betala genom höjda räntor. Den statistik jag hänvisar till är AKU-statistiken. Jag förstår att Ines Uusmann har egen statistik, som överglänser den officiella svenska statistiken, eftersom denna underkänns. Jag kan emellertid icke underkänna den statistiken. Ines Uusmann nämnde i sitt första inlägg också forskningen, som berör den socialdemokratiska tiden. Vi skall ta denna forskning till oss och göra de förbättringar som behövs. Utbildning, Inger Hestvik, är åtgärd nummer ett, men det kommer också att behövas vissa beredskapsarbeten för dem som befinner sig i slutet av sin yrkeskarriär och för dem som är riktigt ordentligt skoltrötta. Dessa måste komma in i praktiska verksamheter inom de yrkesområden dit de vill. Har man som skoltrött suttit av tiden, skall man ju inte direkt fortsätta i skolan. Medlen skall fördelas rättvist. Jag vill också säga att jag kommer att göra allt för att hitta fler tjänsteföretag. Jag vill utvidga gruppen till att omfatta också statens egna verk och myndigheter, som än så länge inte har bidragit -- mer än Vattenfall, med fem eller sex jobb. Även de många organisationer som finns i vårt land borde kunna delta på samma sätt som privata tjänsteföretag. Gudrun Schyman sätt att läsa mitt interpellationssvar fick mig att tänka på en viss hornprydd herre, som läser bibeln på ett visst sätt. Inte heller Gudrun Schyman verkar ta någon som helst hänsyn till det ekonomiska läge som landet befinner sig i. Det blir jobbiga år. Företagen friställer. Vi har ett stort budgetunderskott, som måste vårdas om det inte skall gå riktigt illa på arbetsmarknaden. Jag sade förut att det går litet pengar till vägar och husbyggen och att detta mest berör män, men i dessa företags administrationer och i ritföretagen är det mycket gott om kvinnor som berörs av byggsektorns nedgång. De åtgärder som sätts in där, lindrar alltså på alla områden. Det vore mig främmande att tala om närande och tärande sektorer. Alla sektorer behövs i samhället. Jag tycker att det är förfärligt illa att de sektorer som skall sköta vår bytesbalans, dvs. i hög grad det tillverkande näringslivet, har en sådan snabb nedgång att det finns risk för att 150 000 industrijobb försvinner på tre år. Detta är inte bra för Sverige. Jag behöver inte särskilt kommentera synen på vårdnadsersättning. Jag tror att det är bra med valfrihet, och jag vill inte omyndigförklara dagens unga kvinnor. Jag tror att de vill jobba. En del, ett fåtal, väljer en annan väg -- låt dem ha den friheten! Nu väljer de den vägen utan att få någon som helst ersättning. Det var ett mycket viktigt påpekande som Isa Halvarsson gjorde. Av de regionalpolitiska medlen går det mesta åt manshållet och väldigt litet till kvinnor. Där måste det bli en ändring.

Herr talman! Privat företagande är, som har sagts tidigare i debatten, mycket viktigt. Att satsa på småföretagen är viktigt. Någon sade förut att kvinnor ofta börjar i det lilla. Det är väl möjligt att vi gör på det viset. Vi kanske är försiktigare än vad männen är, vi vet hur mycket man har att förlora. Något som är viktigt men som inte tillhör arbetsmarknadsministerns område är skattebiten, som jag hoppas att man även med tanke på detta noga ser över. Börjar man i det lilla på så sätt att man kanske har ett halvtidsarbete och vid sidan av det startar en egen verksamhet, kan det uppstå problem i början. Man går ofta med ett stort underskott. Även om man startar i det lilla är det nödvändigt att ha ett relativt hyfsat kapital. Jag frågade tidigare arbetsmarknadsministern om man i sådana fall skulle kunna få någon hjälp, exempelvis garantier från staten. Jag fick aldrig något svar på min fråga. Vi som sitter här vet att vi har manliga normer. Det är bara så. Jag tror nog att arbetsmarknadsministern kan tänka sig även kvinnliga normer. Jag hoppas att vi kommer dit. Även vi får väl hjälpa till. Att satsa på utbildning är viktigt. Som arbetsmarknadsministern sade blir det aktuellt för många kvinnor. Men jag vet också att många flickor är skoltrötta. Har man gått nio, tio eller elva år i skolan, kanske man inte orkar fortsätta. Då är det mycket viktigt att det finns en beredskap att ta emot dessa unga kvinnor -- och även männen, naturligtvis -- ute i arbetslivet. Kanske kan de sedan börja studera på nytt. Många väljer ju att göra på det viset. Jag tror också att vi kvinnor själva måste hjälpa till att bryta den tradition vi har. Vi måste se till att vi själva väljer otraditionella yrken och att vi vågar göra det. Man kan ju faktiskt pröva, även om det sedan visar sig att det inte var precis vad man ville. Det finns ju också många unga kvinnor som prövar vårdyrken, fast det inte heller är vad de ville. Men de ser ingen annan utväg. Det är alltså ett givande och tagande.

Herr talman! Jag skall börja med statistiken. Jag har inte förnekat att de siffror som statsrådet använder är korrekta när de står på papperet. Men det är, precis som Lahja Exner säger, viktigt när man är politiskt ansvarig att kunna gå bakom siffrorna och se vad de står för. Det var den debatten som vi trodde att vi skulle kunna föra här, i stället för att använda härskarargument. När det sedan gäller budgetunderskottet tycker jag att det är litet förmätet av en representant för regeringen att hänvisa till fördelar och nackdelar för kvinnor. Regeringen sänker ju skatten på kapital, förmögenheter, arv och gåvor, samtidigt som den tar bort avdragsrätten för fackavgifter, höjer avgiften till A-kassan och inte tycker sig ha råd att höja barnbidraget, som man hade lovat. Är detta en kvinnovänlig politik? 700 kr. på den här politiken. En ensamstående med tre barn -- det finns sådana t.ex. i Botkyrka som jobbar i Stockholms läns landsting -- som jobbar för att försörja sig kommer att förlora 2 500 kr. på den här politiken. Kom inte och säg att det är budgetunderskottet som gör det här! Det beror på hur man fördelar sina medel, och det hänger ihop med de politiska målen. Som politiskt mål är full sysselsättning den allra bästa garantin för kvinnors rätt till eget arbete och därigenom kvinnors rätt till ett eget liv. Om jag anses konservativ för att jag tycker att kvinnor har rätt till arbete på samma premisser som män tar jag det så gärna, för då vet jag att jag har drygt halva Sveriges befolkning bakom mig -- så många är kvinnorna som vill försörja sig själva.

Herr talman! Det var mycket positivt att arbetsmarknadsministern tog upp beredskapsarbeten, då vi i ett sådant län som mitt är mycket beroende av möjligheten att kunna ordna den typen av arbeten. Det är inte bara för ungdomar som det behövs beredskapsarbeten, utan också för många äldre. På små orter har varken män eller kvinnor någon möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden som den ser ut i dag, och då är beredskapsarbeten den enda möjligheten. Kvinnor mellan 45 och 65 år har det mycket svårt. Det är också positivt att arbetsmarknadsministern har en strävan att få ut både privata och statliga företag, så att de kan etablera sig utanför storstadsområdena. Men i det sammanhanget måste jag säga att det är häpnadsväckande att man i proposition 44 om omorganisationen av byggnadsstyrelsen föreslår att de två nya myndigheter som kommer att bildas skall etableras i Stockholmsområdet. Varför tänker ingen på t.ex. Gävleområdet, där både byggsektorn och byggforskningen har en fast förankring? Men vi kanske kan se fram mot en ändring av förslagen i propositionen, vilket otvivelaktigt skulle innebära flera arbetstillfällen för kvinnor i det området. Att privata företag flyttar ut och flyttar om kan vi kanske inte göra någonting åt i detta hus, men en sak som vi skulle kunna hantera härifrån är hur det kommer att se ut för kommuner och landsting, vilket har tagits upp tidigare. Det är det största orosmolnet som jag ser framför mig när det gäller kvinnorna. Hur hårt skall kommunerna drabbas av besparingar, som bara kommer höginkomsttagare och kapitalägare till godo och innebär att de får en bättre situation? Min oro gäller regeringens indragningar, som enligt tidningarna kommer att redovisas i budgetpropositionen och som skall drabba kommuner och landsting hårt. Om de siffrorna är riktiga kommer säkert varslen på 2,5 % inom den kommunala sektorn att öka betydligt för kvinnorna. Genom den politiken kommer också deltidsarbetslösheten bland kvinnorna att öka. När det gäller siffrorna för arbetslösa kvinnor vet vi att kvinnor inte anmäler sig på arbetsförmedlingen, varken som deltidsarbetslösa eller som heltidssökande, därför att de vet att det inte är någon idé -- ''jag får inget jobb i alla fall''. Jag tycker att regeringen skulle ta tag i det här och undersöka kvinnornas verkliga situation på arbetsmarknaden, inte bara den vi ser i tabeller.

Herr talman! Lars Bäckström har frågat mig om jag är villig att föreslå förändringar i avräkningsskatten som skulle förbättra utfallet för kommunsektorn resp. för de värst drabbade kommunerna. Den ekonomiska utvecklingen blir sällan eller aldrig exakt så som förutsatts när reformer genomförs. Därigenom blir också det faktiska utfallet av olika kalkyler över reformers effekter inte heller exakt så som förutsatts. Skattereformen är i detta avseende inte något undantag. Den ekonomiska utvecklingen har under senare tid blivit väsentligt sämre än väntat. Till stor del beror detta på den socialdemokratiska ekonomiska politiken. De stora förlorarna på grund härav är de enskilda människorna, som får sämre köpkraft eller blir arbetslösa. Men också stat och kommun är förlorare i processen, därför att skatteinkomster uteblir när tillväxten uteblir. Det sker emellertid ständigt en mängd förändringar i ekonomin, och det är varken möjligt eller rimligt att av den anledningen räkna om effekterna av tidigare beslutade reformer. Detta gäller självklart även skattereformen. Avräkningsskattens syfte är att åstadkomma ett budgetmässigt neutralt utfall av skattereformen i förhållandet mellan staten och kommunerna. Vid beräkningen av avräkningsskattens storlek har skattereformens finansieringskalkyl varit utgångspunkten. Utöver försämringen i den svenska ekonomin har det inte framkommit någon ny kunskap som ger oss anledning att revidera tidigare kalkyler. Jag är därför inte beredd att föreslå någon förändring av avräkningsskatten som innebär avsteg från den finansieringskalkyl som låg till grund för riksdagens beslut om skattereformen. Även om avräkningsskatten är neutral mellan staten och kommunsektorn som helhet följer inte därav att den är neutral för varje enskild kommun eller landsting. Detta är inte heller avsikten. För t.ex. momsen innebär de gamla reglerna snedvridningar mellan produktion i egen regi och upphandling från privata företag. Dessa snedvridningar har i stort sett försvunnit genom de nya momsreglerna. De gamla reglerna var negativa för extern upphandling, och kommuner som utnyttjar extern upphandling gynnas därmed av förändringar. Detta är också avsikten. I andra avseenden fanns inte sådana snedvridningar, och avräkningsskatten borde i dessa avseenden vara neutral för de enskilda kommunerna. Underlaget för att i varje enskilt fall göra denna bedömning för 284 kommuner och 23 landsting var emellertid bristfälligt. Kommunalekonomiska kommittén fick därför i uppdrag att bedöma om avräkningsskatten borde ersättas av någon annan metod. Jag har erfarit att de beräkningar som kommunalekonomiska kommittén hittills har gjort visar att utfallet av skattereformen kan bli olika från kommun till kommun. Det tycks i första hand vara åtgärden att ta bort kapitalbeskattningen från kommunernas skatteunderlag som förklarar att större avvikelser kan uppkomma. Kapitalbeskattningen har tidigare påverkat det kommunala skatteunderlaget negativt, eftersom underskottsavdragen har varit högre än inkomst av kapital, realisationsvinst m.m. Kommuner som tidigare har haft ett underskott som varit väsentligt större än riksgenomsnittet gynnas mer än andra av denna del av skattereformen. Kommuner som har ett väsentligt lägre underskott, eller t.o.m. ett positivt bidrag till skatteunderlaget, missgynnas av avräkningsskattens utformning. Vid beredningen av kommunalekonomiska kommitténs förslag och utarbetandet av en proposition till riksdagen är jag självklart beredd att ta hänsyn till om effekterna av kommitténs förslag är rimliga och rättvisa. Därvid måste också effekterna av skattereformen och avräkningsskatten vägas in. Detta gäller naturligtvis också de större städer som Lars Bäckström särskilt nämner i sin interpellation.

Herr talman! Sveriges ekonomi befinner sig i ett mycket labilt skede. De beslut som vi skall fatta här i kammaren de närmaste veckorna kommer att vara av stor betydelse för vilken utveckling Sveriges ekonomi skall få. Skall alla kurvor fortsatt peka fel med ökande budgetunderskott och risk för räntehöjningar som följd eller skall vi med en stram finanspolitik lyckas hålla budgetunderskottet i schack, få ned räntorna, klara inflationen, förbättra konkurrenskraften och härigenom rädda jobben och ge ökade förutsättningar för en aktiv välfärdspolitik? Det är vad frågan handlar om. Mycket kommer alltså att avgöras de närmaste veckorna, och här spelar kommunerna med sina möjligheter att bidra till effektiviseringar och besparingar en viktig roll. Som kommunalpolitiker i mitt förflutna är jag mycket väl medveten om att de här beskeden från riksdagen inte är något nytt. Men med den nya syn som den nya regeringen har på kommunerna och deras viktiga verksamheter har jag -- i motsats till Lars Bäckström -- uppfattningen att möjligheterna att klara de ökande kraven från statsmakterna nu har blivit mycket större. Avregleringar, friare konkurrens och mer av frihet för kommunerna att själva avgöra hur de vill sköta sin verksamhet ger kommunerna ett helt annat handlingsutrymme än de hade tidigare. Herr talman! Det var måhända en allmän reflexion, men den har förvisso giltighet också i denna debatt. avräkningsskatten, dvs. den skatt som skulle neutralisera effekterna av skattereformen på kommunsektorn i dess helhet. Staten skulle inte vinna på skatteomläggningen, men kommunerna skulle inte heller förlora på skattereformen. Den skulle vara neutral. Nu har det inte blivit så, något som bl.a. Kommunförbundet och Landstingsförbundet har påpekat. Framför allt -- det är det jag här vill ta upp -- har effekterna av skattereformen blivit väldigt olika för olika kommuner. Herr talman! Det må ursäktas mig att jag, eftersom jag kommer från Malmö, tycker att det är nödvändigt att understryka hur olika reformer kan slå. Jag behöver väl knappast påpeka att jag självfallet välkomnade skattereformen som sådan. Mina invändningar handlar om de skillnader som har uppstått mellan kommunerna. Kommunerna och skattereformen är Malmö den mest drabbade kommunen i hela landet. Malmö förlorar -- om jag får använda det uttrycket -- mest. Åren 1993--1994 förlorar Malmö motsvarande 3,36 skattekronor, 573 milj.kr. Detta innebär givetvis en mycket hård press på kommunen, en press som enligt min mening inte är vare sig rimlig eller riktig. I riket i genomsnitt är situationen en annan -- det skiljer på över 2 skattekronor till Malmös nackdel. Skattereformen skulle ju vara kostnadsneutral. Jag inser fuller väl att millimeterrättvisa förmodligen aldrig kommer att kunna uppnås, och det är förmodligen inte heller önskvärt i vissa sammanhang -- det var också finansministern inne på i sitt svar. Men jag hoppas att finansministern delar min uppfattning att så stora skillnader som det här är tal om inte är bra. Den stora skillnaden mellan Malmö och riket i övrigt beror främst på inkomstbeskattningen och bostadsbidragen till pensionärer och på att Malmö som landstingskommun betalar en högre avräkningsskatt än de landstingsfria kommunerna. Malmö har en ogynnsam befolkningsstruktur -- fler låginkomsttagare betyder ökande bostadsbidrag, och fler pensionärer betyder ökande kommunalt bostadstillägg. Herr talman! Malmö har efter valet fått en ny politisk ledning, en borgerlig ledning med moderater och folkpartister. Jag kan försäkra finansministern att nytänkandet och viljan att förändra är stor, ja, mycket stor. Det gäller att öka valfriheten för malmöborna och att höja effektiviteten inom de kommunala verksamheterna. Viljan att pressa kommunens kostnader är mycket stor. Så finansministern behöver inte vara orolig för att Malmös politik kommer att kännetecknas av spendersamhet. Nej, principen är att malmöborna skall få valuta för skattepengarna. Med andra ord precis samma målsättning som regeringen och finansministern har. Herr talman! Avslutningsvis är det heller inte så att kommunledningen i Malmö förväntar sig några speciella extra förmåner från riksdag och regering. Däremot vill man ha lika och rättvis behandling. Man vill inte missgynnas. Det tycker jag också är ett rimligt krav, som, om jag tolkar finansministerns svar rätt, finansministern är överens med mig om. Jag vill därför att finansministern har detta i åtanke, och att de negativa effekterna som avräkningsskatten får för Malmös del kommer att invägas i kommande regeringsförslag.

Herr talman! Jag har haft flera sådana här debatter om avräkningsskatten, om skattereformen och effekterna för kommunsektorn som helhet och i enskilda kommuner. De handlar nästan alltid om vad som skulle hända 1993, 1994, 1995 eller kanske t.o.m. ännu senare. Jag har alltid haft lika svårt att förstå varför detta egentligen är särskilt intressant. Alla har nu vetat under minst ett års tid att statsbidragsreglerna 1993 kommer att se helt annorlunda ut än de gör i dag. Det utfall som Bäckström eller Olle Schmidt från Malmö kommun kan räkna ut för 1993 eller några år därefter kommer aldrig att inträffa. Det är en papperskonstruktion som ingen människa någonsin kommer att uppleva i verkligheten. Det som är intressant är naturligtvis vilka viktiga utfall det blir för enskilda kommuner, för stat och kommun gemensamt och i slutänden -- och det tycker jag nästan är allra viktigast -- för de enskilda medborgarna i olika kommuner och landsting av de statsbidragsregler som kommer att gälla i praktiken för 1993 och åren därefter. Sanningen är att ingen har haft någon större avvikande uppfattning i fråga om vare sig avräkningsskatten eller någonting annat för 1992. Det året kan vi lämna därhän. Det har handlat om Alla vet, och det framgick också av det jag sade inledningsvis, att den Kommunalekonomiska kommittén, som har arbetat med de nya statsbidragsreglerna, kommer attt lägga fram förslag som innehåller ganska stora förändringar. De baseras på dels ett försök att få ett mer rättvist system, dels på att få bort ett stort antal statliga detaljbestämmelser och lämna större möjlighet för de enskilda kommunerna och landstingen att använda pengarna på det sätt som passar invånarna i just den kommunen eller det landstinget bäst. Naturligtvis baseras reglerna också på att få ett utjämningssystem, och ett system över huvud taget, för förmedlingen av pengar från staten till kommunerna som fungerar på ett rimligt och rättvist sätt. Jag vill gärna upprepa att vad det handlar om är att se till att nettoöverföringen av pengar från staten till kommunsektorn sker på bästa möjliga sätt. Ibland verkar det av debatten att döma som om det vore staten som tog kommunernas pengar. I själva verket för staten över många tiotals miljarder kronor netto. Vi kan gott sluta debattera vad som skulle hända med ett visst system, för detta kommer inte att inträffa. I stället bör vi ge oss på att diskutera hur utfallet blir med de nya förslag som kommer att lämnas av den nämnda kommittén inom en ganska snar framtid, någon gång under december månad. Lars Bäckström och jag har haft olika uppfattningar -- inte så konstigt kanske -- i fråga om skattereformens olika inslag, inte minst om avräkningsskatten, men också om andra viktiga ting. Eftersom Lars Bäckström drog upp att det är orimligt att nu också avisera indragningar, som det heter, dvs. något minskade nettoöverföringar från staten till kommunerna för 1993, vill jag gärna ta tillfället i akt och påpeka att det som är helt avgörande för kommunernas ekonomi, för landstingens ekonomi, för allas ekonomi, inte minst medborgarnas, faktiskt är att få i gång den ekonomiska tillväxten. Jag kan ta ett litet räkneexempel. Vi har nu i Sverige ingen tillväxt. Ett års utebliven tillväxt innebär att vårt samhällsliv totalt sett går miste om ungefär 30 miljarder kronor. 15 av de miljarderna skulle ha kommit de vanliga hushållen till godo i form av realinkomstökningar eller annat. De 15 övriga miljarderna skulle ha kommit stat och kommun till godo, ungefär 3 miljarder till staten och ungefär 12 miljarder till kommunsektorn. Det ett års utebliven tillväxt innebär är att kommuner och landsting tappar 12 miljarder kronor. Det är för att undvika att denna process upprepas år efter år som den ekonomiska politiken har lagts om i grunden. Häri ingår viktiga förändringar som skall få i gång företagsamheten i Sverige. Det är det enda som faktiskt kan ge den här bestående tillväxten. Jag tycker egentligen att Lars Bäckström, som säger sig måna om kommuner och landsting, borde vara mycket tacksam för att den ekonomiska politiken har lagts om, så att den ekonomiska tillväxten kan komma i gång. Detta är inte bara det bästa, utan det enda sättet, Lars Bäckström, att se till att kommuner och landsting får de resurser som kommer att krävas för att önskemål om en bra barnomsorg, en bra äldreomsorg och en bra sjukvård skall kunna tillgodoses. Utan tillväxt vet vi helt säkert att det blir sämre och sämre. Jag tror inte att vare sig Lars Bäckström, Olle Schmidt eller någon annan vill detta. Helt självklart är den enda politik som kan garantera att så inte blir fallet en tillväxtfrämjande politik. Däri ingår alla de inslag som är aviserade i regeringens proposition, inkl. att ta ordentligt tag i budgetunderskottet.

Herr talman! Det behöver knappast sägas, men när det gäller den långsiktiga strategin delar jag självfallet finansministerns uppfattning. Det är roligt att höra att Lars Bäckström instämmer i delar av detta. Jag tror att det är oerhört viktigt att den uppfattning som regeringen har, -- och förhoppningsvis kommer riksdagen att fatta beslut i samma riktning de närmaste veckorna -- besluten och signalerna förs ut till våra kommuner. Jag har nämligen den uppfattningen att det finns fantastiska möjligheter ute i kommunerna att klara både besparingar, effektiviseringar och en ökande välfärd. Men det förutsätter att man ger kommunerna möjligheter. Det har riksdagen inte gjort tidigare. Jag har varit kommunalpolitiker några år och vet hur det är att vara fjättrad av regler och bestämmelser. Det handlar om att gå vidare och avreglera för att få färre regler och inte minst att fastlägga spelreglerna för kommunerna. Det är därför som det givetvis är så viktigt att vi får ett nytt system, som bygger på tilltro till kommunerna. Det tror jag att det nya statsbidragssystemet i hög grad gör. Som kommunalpolitiker har jag många år efterlyst och efterlängtat detta system. Då skall man inte, Lars Bäckström, vara oroad när det väl kommer. Jag har nämligen stor tilltro till kommunerna. Vad jag ville säga i mitt inledningsanförande var att också jag -- naturligtvis kan jag inte skylla på den nuvarande finansministern utan den tidigare -- som kommunalpolitiker och boende i en storstad under stundom kände mig något missgynnad. Vi hade svårt att få fram vårt budskap. Vi var beredda att ta ansvar. Jag vet att mina vänner i Malmö också är beredda att göra det. Men då måste man också få spelregler och friare förutsättningar. Därför tycker jag att det är viktigt att vi får ett nytt statsbidragssystem, som nu regeringen och finansministern har aviserat. Det tror jag kommer att lösa upp många knutar, inte minst emotionella knutar. När man ger människor ansvar ger det utrymme för kreativitet, det ger möjligheter för människor att resa sig. Detta gäller inte bara politiker utan också de många anställda som arbetar i våra kommuner. Det är också en signal till dem att vi faktiskt tror på deras arbete och deras möjligheter att utvecklas. Det behöver inte alltid vara politiker, varken i denna församling eller nödvändigtvis kommunalpolitiker, som beslutar allting. Det är också detta som det nya statsbidragssystemet handlar om.

Herr talman! Jag delar Olle Schmidts tro på kommunalpolitiker och tro på att de kommer fram till nya och bättre lösningar när man ger dem möjligheter. Det skulle vara intressant att höra om även Lars Bäckström har denna uppfattning. Såvitt jag vet har det i den kommunalekonomiska kommittén inte funnits så hög angelägenhetsgrad från vänsterns representanter att ta bort specialbestämmelser. Det tror jag är alldeles nödvändigt att göra. Vi skall inte från riksdag och regering bestämma exakt hur varje kommunal servicetjänst skall utformas i 284 kommuner och 23 landsting. Det klarar man väldigt bra där själv. Får jag något kommentera det som Lars Bäckström nämnde om den tidigare behandlingen i finansutskottet. Vid den tidpunkten var det inte alldeles självklart att arbetet i den kommunalekonomiska kommittén skulle hinna resultera i ett förslag som kan genomföras 1993. Om så inte skulle bli fallet tycker jag att det hela kommer i en annan dager. Nu har regeringen bedömt frågan som oerhört angelägen och mycket högt prioriterad. Jag är därför helt övertygad om att det blir möjligt att lägga fram en proposition till våren, så att beslut kan fattas i god tid innan de kommunala budgetarna fastställs, dvs. före sommaruppehållet nästa år, med förslag till nya och bättre regler som kan träda i kraft 1993. Jag tror att det är viktigt för våra kommuner och landsting att få besked på ett tidigt stadium, för man arbetar ju med både treårsbudgetering och andra former av långstidsplanering. Då är det viktigt att vi från regering och riksdag ger besked i ganska god tid, så att man inte överraskas av förändringar med en månads varsel. Det tycker jag är helt oacceptabelt. Det är mycket osannolikt att Lars Bäckström och jag kan bli överens om hur man skall lägga upp den ekonomiska politiken. Det som Lars Bäckström förespråkade för några minuter sedan var att man skall angripa budgetunderskottet genom att höja en mängd skatter. Jag vill då bara konstatera att det är den politik som har förts i Sverige under bra många år, och den har visat sig få ett alldeles galet resultat: Människor blir av med sina jobb. Det är faktiskt fel medicin. Den slutsats man kan dra av utvecklingen i kommuner och landsting och i hela ekonomin är att det inte går att låta bli att föra en ny politik, med en stram finanspolitik, där det ingår att i anpassningsprocessen betala priset för tidigare års misstag. Där får vi alla delta, Lars Bäckström, Olle Schmidt, jag, kommunalpolitiker, statstjäntemän och inte minst alla i privata företag där många förlorar jobb i dag. För att undvika att denna process fortsätter okontrollerat till en ond cirkel måste vi genomföra en helt radikal omläggning av politiken. Jag vill påpeka att om man ingenting gör är risken mycket stor att vi får en återgång till hög inflationstakt, höga priser, ännu högre räntor. Slutresultatet av detta känner vi alla till: färre jobb, mindre resurser för viktiga satsningar på barnomsorg, äldreomsorg, sjukvård och andra angelägna uppgifter som i dag sköts av kommuner och landsting.

Det är den som är basen även för den välfärdspolitik som förs i kommuner och landsting. Slutligen vill jag upprepa något av det jag nämnde inledningsvis. När förslag läggs fram konkret, och där man tydligt kan utläsa effekterna för varje enskild kommun och enskilt landsting, kan vi självfallet inte gå helt mekaniskt till väga. Man måste göra en bedömning av hur stora effekter som är rimliga och rättvisa, så som jag sade i mitt svar. Jag tycker att det skall vara självklart att man alltid gör så. Jag är övertygad om att ganska många både landstings och kommunalpolitiker under den närmaste tiden kommer att vara sysselsatta med att upplysa om effekterna för deras kommuner och landsting av kommitténs förslag. Då tror jag inte att de kommer att räkna så mycket vad avräkningsskatten skulle innebära år 1995, utan de kommer att räkna på det samlade utfallet av ett antal olika förslag med nya statsbidragsregler, nytt utjämningssystem och naturligtvis av vad som händer i ekonomin i övrigt för att se till att det sammantaget blir någorlunda rimligt och rättvist. I det arbetet, som jag tycker är viktigt, kommer vi självfallet att ta stor hänsyn till de synpunkter som framförs. Det är viktigare att ta hänsyn till helheten än att ta hänsyn till varje enskilt ingående detalj.

Herr talman! I likhet med Börje Hörnlund har jag själv blivit mycket irriterad över statsråd som utnyttjar sin taletid när det inte finns någon möjlighet till genmäle. Jag skall därför vara mycket kortfattad. Jag skulle med nöje se en interpellationsdebatt om det samhällsekonomiska läget, gärna med utgångspunkt i dagens obalans. Man måste först rätta till dagens obalans innan vi kan komma in i en balanserad tillväxt. Det var litet lustigt att höra Lars Bäckström tala om regeringens finanspolitik såsom väldigt släpphänt. Den senaste veckan har vi ju kunnat läsa att regeringen pysslar med kolossala åtstramningar. Jag tycker att man borde välja endera av argumenten. Med båda argumenten samtidigt har man nog ingen chans att vinna förståelse hos allmänheten. Man måste i alla fall slå från det ena hållet. Jag vet nu inte exakt vad den kommunalekonomiska kommitténs förslag kommer att innebära, så därför kan jag inte kommentera dem. Men jag gissar att förslagen kommer att ge tillfälle till rikligt med debatter framöver. Det tycker jag är bra, eftersom dessa förslag är oerhört viktiga. De kommer att vara avgörande för hur kommuner och landsting skall kunna klara av att hantera välfärdssystemen. Det som ingår i den svenska välfärdspolitiken sköts ju av kommuner och landsting. Det är därför viktigt att kommitténs förslag blir diskuterade och att förslagen också leder till att man kan fatta beslut i god tid, så att kommuner och landsting kan se hur regelförändringarna på ett tidigt stadium möjliggör förändrigar i verksamheten. Denna typ av debatt är således mycket angelägen att föra. Jag hoppas att Lars Bäckström kommer att läsa kommitténs förslag med stor inlevelse.